Herr talman! Jag skall gärna försöka svara Lars Gustafsson på de punkter som han har tagit upp, eller i varje fall några av dem. Först vill jag erinra om att, som Lars Gustafsson väl känner till, det har varit minst sagt litet stökigt i utskottet. Vi har fått ett antal propositioner som har behandlat olika frågor när det gäller dimensionering etc. Detta har också bidragit till att vi inte har något yrkande när det gäller t.ex. utrustningen och de 500 miljoner som Lars Gustafsson tog upp. Det har vi behandlat i ett annat sammanhang. Det gäller också internationaliseringen. Där har summor varit anslagna, och dessa har då avvisats. När det gäller forskningen ville vi lägga på, vill jag minnas att det var, 20 milj.kr. ytterligare till omvandling av utbildningsbidrag till doktorandtjänster. Detsamma gäller också i dimensioneringen här. Det här togs upp först i det gemensamma program som utformades av folkpartiet liberalerna och moderata samlingspartiet. Där hade vi att utgå ifrån det faktiska läget som existerade. Då hade utbildningsutskottet ännu inte fattat något beslut om att lägga på de här platserna. Det är sådant som sker under processens gång. Det är i och för sig riktigt, som Lars Gustafsson säger, att det återstår 5 000--6 000 platser för att man skall komma upp i dessa 18 000 platser. Det bör inte vara alldeles omöjligt att göra det. När det sedan gäller själva konstruktionen vill jag bara erinra om att tanken är att staten skjuter till en grundplåt genom att sälja ut företag, slakta löntagarfonder eller vad man nu gör. Staten skjuter till den här grundplåten, och avkastningen bör kunna täcka den centrala administrationen, har vi sagt, för universitetet eller högskolan och dessutom en del av den nuvarande fakultetsanslagen. I övrigt måste naturligtvis staten stå som en beställare. Det är riktigt att staten måste se till att det finns lärare, läkare och vad det nu kan vara fråga om. Staten kommer då att vara beställare i de här sammanhangen. Universiteten och högskolorna har då att utföra det här och ta betalt för det i vanlig ordning. Så till vida är det naturligtvis helt riktigt att universiteten och högskolorna kommer att vara beroende av fonderna, av beställarna. Där kommer det naturligtvis inte att kunna vara någon fullständig frihet. Det centrala är ju här att staten så litet som möjligt lägger sig i de olika detaljerna, att man lämnar åt de olika universiteten och högskolorna att själva utforma sina regler och att själva utforma sina profiler på olika områden. På det här sättet kan kvaliteten också förbättras. Hur stort kapitalet bör vara. Ja, det är självfallet, det förstår också Lars Gustafsson. Det är sådant som inte låter sig besvaras här. Men nog är både löntagarfonder och statsägda företag av en sådan storleksordning att en utförsäljning skulle kunna ge ett hyggligt kapital i botten. Jag får nöja mig med att besvara de här frågorna och säga att det naturligtvis skulle ha varit intressant att kunna ha en större debatt om det. Om det blir oklarhet i fortsättningen kan vi väl alltid få Lars Gustafsson som konsult när vi skall utforma det nya programmet.

Herr talman! Vi har fört fram ett par -- i varje fall för svensk utbildningsdebatt -- ganska nya idéer i vårt program och i vår motion. Jag noterade att Lars Gustafsson sade att det var spännande idéer. Därefter ställde han ett antal frågor, varav flera naturligtvis är relevanta. Det går inte att i detalj besvara dessa frågor, för det behövs ett idéutvecklingsarbete på detta område. Det krävs en politisk vilja för att man skall kunna genomföra den här operationen, men tanken bakom den är att man efteråt skall ha en högre grad av autonomi än man för närvarande har. Självfallet är detta en gradfråga, som kan konkretiseras ungefär så här: Har handelshögskolan i Stockholm en större frihet gentemot statsmakterna än vad Stockholms universitet har? Jag tror att det är så, men detta är inte svart eller vitt, utan det är just en gradfråga. Jag tycker att det är angeläget att sträva efter ett större oberoende gentemot statsmakterna. Som Lars Gustafsson nämnde har vi i en annan reservation fört fram en idé som innebär att man skulle pröva ett system där studenternas val mera direkt får genomslag för resursfördelningen -- det som på modern svenska kallas för ett vouchersyfrån. Inte heller detta system skiljer sig i grunden för det system som vi i dag har. Nu slår studenternas vilja förhoppningsvis på sikt igenom vid anslagsfördelningen genom en politisk process. Med ett voucher-system skulle detta ske snabbare. Att göra universiteten och högskolorna mera beroende av studenternas val skulle framtvinga ett ökat intresse ute på enheterna för kvalitet i utbildningen. Det skulle ganska snabbt sprida sig bland studenterna vilken utbildning som är bra i Göteborg och vilken som är bra i Umeå. Studenternas val skulle innebära en form av röstning. De enheter som valdes bort skulle ganska snabbt tvingas att höja sin kvalitet.

Herr talman! Birger Hagård anser att det centrala är att staten inte skall lägga sig i detaljer. Då kan man fråga sig om det är någonting specifikt för den stiftelseform som ni förespråkar. Om man ser till de tankegångar som har förts fram i kompletteringspropositionen, där man skissar på en ny organisation för högskolan, framgår det ganska tydligt att även den reformeringen leder till att staten kommer att lägga sig i mycket mindre i fortsättningen när det gäller detaljer. Det kommer alltså att bli en ökad grad av autonomi inom högskolan. Er stiftelsetanke leder inte särskilt mycket längre än vad en normal reformering av det nuvarande systemet gör. Det återstår för er att bevisa motsatsen. Lars Leijonborg sade att detta är en gradfråga. Det är efter operationen som det skall bli en högre grad av självständighet för högskolorna. Detta resonemang kan man möta på samma sätt, dvs. genom att hänvisa till de förslag som har aviserats om att högskolorna skall ges större självständighet när det gäller att operera. Det gäller både beträffande anslagrn och beträffande själva styrsystemet. Den uppsättning organ som finns skall de också få större frihet att bestämma själva. Jag tycker därför att detta är tillgodosett även inom den nuvarande ramen för reformer. Birger Hagård kunde inte säga något om storlekar m.m. Eftersom jag inte fick något svar från Lars Leijonborg och Birger Hagård på den punkten skulle jag kunna ta upp ett resonemang om detta. Men tyvärr är timmen så sen. Det kan ändå vara intressant att veta att kostnaderna för de sex universiteten och de tre fackhögskolorna när det gäller fakultetsanslagen och den centrala administrationen är ungefär 4 miljarder. För att klara kostnaderna för dessa nio enheter har vi samma reala avkastningskrav som löntagarfonderna, dvs. 3 % av nuvärdet av förvaltade medel. Det skulle då fordras ett kapital i storleksordningen 130 miljarder. Och löntagarfonderna lär inte ha mer samlade marknadsvärderade tillgångar än ca 19--20 miljarder. Där ser man något av spännvidden. Om man sedan vet att statsbudgeten för 1991/92 omsluter 450 miljarder har man några referenspunkter att sätta in för att försöka bedöma den här skissen som ni har. Då får man ett hum om vilken storleksordning det egentligen är fråga om. Det är inte trovärdigt att när man kommer upp i sådana summor, tro att storlekar av detta slag kan hanteras oberoende av den politiska viljan. Det är alldeles för stora summor för detta som vi rör oss med. Och relationer mellan varifrån ni kan ta pengar och vad som behövs, tycker jag inte heller pekar på att det här är särskilt realistiskt, åtminstone inte i den tappning som ni nu har gett det här förslaget.

Herr talman! Det är alldeles givet att hela denna skiss måste utformas ytterligare. Men redan nu förvaltar ju universiteten och vissa fackhögskolor stora summor. Jag tänker på Uppsala universitetet,som torde ha fasta tillgångar på ungefär en miljard kronor. Och jag vill minnas att Karolinska har tillgångar på ungefär 600 miljoner. De andra universiteten har också åtskilliga sådana tillgångar. Detta tillsammans med det som naturligtvis riksdagen får betala för den utbildning som man beställer, för den forskning som man vill skall utföras, etc., borde i och för sig förslå. Men det centrala är att de olika universiteten och högskolorna genom ett sådant förslag blir självständigare och får möjlighet att profilera sig, och det blir sannolikt en bättre kvalitet. Det är roligt att Lars Gustafsson tycker att idén är intressant och att han inte alls ställer sig främmande till att pröva detta. Det gör att jag väl får sluta detta inlägg med att upprepa vad jag sade om att det är möjligt att Lars Gustafsson kan göra stora insatser som konsult när vi utformar ett nytt universitetsoch högskoleprogram i Sverige.

Herr talman! Lars Gustafssons uträkning hade väl ändå några brister. Först och främst är det i varje fall inte folkpartiet liberalernas tanke att man måste överföra alla universitet och forskningshögskolor till stiftelseform omedelbart, utan tvärtom står det i detta program att det handlar om några av dem. Jag tycker inte att man skall ta hela fakultetsanslaget, eftersom det är ganska viktigt att vi har kvar det som väldigt mycket har varit svenskt universitetsväsendes kännemärke, nämligen att forskningsenheter har fått lov att konkurrera om forskningsanslagen. Grunddragen i forskningsfinansieringssystemet kan alltså bibehållas. Men för att öka oberoendet har vi sagt att en del av fakultetsanslagen kan ersättas med avkastningen av ett stiftelsekapital. Men det handlar inte om den storleksordning som Lars Gustafsson här talade om. UHÄ, uppbrytningen av linjesystemet, decentraliseringen när det gäller inrättande av professurer, och en hel del annat -- är saker som vi under årens lopp har fört fram. Därför kan jag tala med ett visst självförtroende när jag säger att jag tror att de idéer som vi har fört fram i den motionen och i det gemensamma programmet kommer att finnas med i den utbildningspolitiska debatten ett tag och i en eller annan form materialiseras i form av samhällsförändringar, kanske förr än vi anar. I detaljer finns det, som jag sade, säkert anledning att fundera. Som Lars Gustafsson också var inne på är den nuvarande regeringens ambition numera också att öka högskolornas självständighet. Vi tror bara att vi har hittat en bättre form för detta än vad regeringen har gjort i kompletteringspropositionen.

Herr talman! Då detta mänskligt att döma är mitt sista inlägg från riksdagens talarstol vill jag först tacka alla meddebattörer här i dag och i tidigare debatter för ett i huvudsak hyggligt meningsutbyte. Jag tackar också för alla erkännsamma ord som har yttrats nu och tidigare. Jag har inte hört till de mera talträngda i denna kammare och således inte tagit upp alltför mycket tid. Det har andra gjort. Min håg och läggning har mera stått till de små sammanhangen -- utskott, utredningar, utskottsgrupp, informella överläggningar och samtal. Jag tror mig ha gjort större nytta där än genom frekventa inlägg här i kammaren. Det förhållningssättet ger inte särskilt mycket utdelning i statistiska sammanhang, vari det lätt mätbara alltid totalt dominerar. Jag fick i min hand vid förra riksmötets avslutning ett konvolut med titeln Sagt och gjort och med mitt namn under. När jag slog upp dokumentet fann jag följande: Det såg onekligen litet tomt ut på A4-sidan, och jag tänkte: Det här är alltså allt jag har sagt och gjort. Det var inte mycket. Jag erinrade mig då alla sammanträden i ordförandestolen i utbildningsutskottet, alla överläggningar och alla samtal jag deltagit i under året. Jag kunde inte låta bli att skratta åt konvolutets etikett Sagt och gjort. Det är mycket som inte fångas i sådana kvantitativa sammanställningar. Jag har inte heller känt mycket för att uppträda i massmedia -- det är kanske fel av en politiker -- med deras inriktning på det udda och sensationella. På tal om massmedia erinrar jag mig ett lunchsamtal från 1972 med Expressens chefredaktör Per Wrigstad om pressens behandling av riksdagen. Jag ställde frågan till Wrigstad varför Expressen aldrig kunde behandla riksdagens vardagsarbete, t.ex. i utskotten. Han svarade då att det inte var någon nyhet. Jag replikerade att det skulle vara den verkliga nyheten om Expressen för en gångs skull behandlade riksdagens vardag. Han blev svaret skyldig. Massmediernas förakt för vardagsarbetet gäller förresten inte bara riksdagen. Detsamma gäller kommuner, landsting, föreningsliv, folkrörelser och hela närings och arbetslivet. Den vanliga vardagen reflekteras sällan i massmedia. Werner Aspenström kan lämpligen illustrera mina känslor härvidlag. Den heter Ikaros och gossen Efter att ha läst 73 dikter om Ikaros önskar jag lägga ett ord för hans lantlige kusen, gossen Gråsten, kvarlämnad på ängen. Jag talar också på en grästuvas vägnar som åtnjuter skugga och vindskydd. Efter att ha läst 73 dikter om flykt och vingar önskar jag frambära min hyllning till fotsulan, den nedåtvända själen, konsten att stanna och att äga tyngd -- såsom gossen Gråsten eller hans syster, hemmadottern fröken Granbuske, som glanslöst men evigt grönskar.

Herr talman! Vi moderater stödjer naturligtvis alla de reservationer till betänkandet som vi undertecknat. För tids vinnande skall jag inskränka mitt yrkande och mina synpunkter till att endast omfatta reservation 1, trots att det finns mycket att säga om regeringens förslag om omställning och minskning av den statliga administrationen. Propositionen ger t.ex. endast svaga direktiv om hur neddragningen skall ske. Vi reservanter anser däremot att omställnings och effektivitetsarbetet i den statliga administrationen bör bedrivas långsiktigt och målmedvetet. Vi anser också att det skall vara ett väsentligt inslag i den ordinarie budgetprocessen. Regeringen borde också ha presenterat en mer genomtänkt strategi för uppbyggnaden av de olika myndigheternas regionala organisation. Det har tyvärr inte heller skett.

Herr talman! Denna proposition har egentligen ett stort fel: den kommer sju eller åtta år för sent. Ute i industrin är ju personalbesparande organisationsgenomgångar en nödvändighet med jämna mellanrum. Parkinssons lag leder annars ofelbart till att stora organisationer arbetar med för mycket personal. Den i dag aktuella propositionen innebär egentligen blott att den statliga administrationen utsätts för det rationaliseringens stålbad som industriella organisationer rutinmässigt genomgår. Från oppositionens sida har detta länge efterlysts, och det är glädjande att det nu äntligen händer något. De föreliggande reservationerna avser antingen önskemål om förtydliganden eller om påskyndande åtgärder. För att spara kammarens tid vill jag i likhet med Rune Rydén yrka bifall till reservation 1. Herr talman! Eftersom detta är mitt sista anförande i riksdagen ber jag få tacka finansutskottets närvarande medlemmar för trevliga debatter under de gångna sex åren. Vi har visserligen haft meningsskiljaktigheter, men jag tycker att vi har avhandlat dem på ett kamratligt och trevligt sätt i en trevlig debatt.

Herr talman! Det som behandlas i finansutskottets betänkande 37 om omställning och minskning av den statliga administrationen är en stor och viktig fråga. Den skulle vara mycket väl värd en ingående debatt. Man skulle kunna diskutera t.ex. hur detta skulle kunna ske; hur byråkratin minskar samtidigt som valfrihet och möjlighet till personlig påverkan ökar. Minskningen skulle också kunna innebära en utveckling. Alla vet ju att utveckling kräver förändringar. Den goda utvecklingen kräver de rätta förändringarna. För att finna de rätta förändringarna krävs det en mycket ingående analys och en mycket god vilja till konstruktivt samarbete. Det återstår mycket arbete innan vi når fram till dessa kunskaper, och oppositionen ger ju inga fullständiga förslag om detta. Eftersom morgonsolen nu strax tittar in genom fönstren skall jag inte förlänga kammardebatten. Jag begränsar mig därför till att yrka bifall till reservation 2, men centern står självklart bakom alla reservationer som vi deltagit i.

Herr talman! Inte heller jag skall förlänga debatten, utan jag vill bara yrka bifall till reservation 4. Naturligtvis står vi bakom alla andra reservationer som vi har fogat till betänkandet. Detta är en stor och viktig fråga, särskilt med tanke på den situation vi befinner oss i i dag, med ständigt ökande budgetunderskott och en mängd andra problem i samhället. Frågan hade därför varit värd en lång diskussion, men jag avstår.

Herr talman! Kl. 01.40 känner man stark sympati för det från talmansbordet vid olika tillfällen framförda önskemålet om korta inlägg. Jag skall därför bara med hänvisning till vad som är skrivet i finansutskottets betänkande be att få yrka bifall till hemställan i det samma. Med anledning av att Lars De Geer enligt egen utsago i dag uppträder i kammaren för sista gången vill jag dessutom till honom rikta ett varmt tack för det sätt på vilket vi gemensamt har kunnat genomföra arbetet på finansutskottet.

Herr talman! Frågan om betalningar till och från staten är en gammal långkörare här i riksdagen. Den första moderata kommittémotionen väcktes direkt efter den socialdemokratiska återkomsten till regeringsmakten vid 1982/83 års riksmöte. Finansutskottets socialistiska majoritet har sedan dess genom åren bjudit ett segt motstånd. Men steg för steg har den tvingats till reträtt, och nu har åtskilliga av de ursprungliga kraven tillgodosetts. De statliga betalningarna är bara ett bland många exempel på hur regeringen tvingats överge ett motstånd i det egna partiet och göra marknadsekonomiskt betingade eftergifter. Det räcker att påminna om avregleringen av kredit och valutapolitiken, sänkningen av marginalskatterna, ansökan om medlemskap i EG, den sänkta kompensationsnivån inom sjukförsäkringen, Alldeles färska företeelser av samma slag är kronans anknytning till ecun samt beslutet att avmonoplisera och bolagisera byggnadsstyrelsen. I de sistnämnda fallen blev regeringens kapitulation för de moderata kraven lika plötslig som den var fullständig. Beträffande byggnadsstyrelsen har kammaren för bara drygt en månad sedan på den socialistiska utskottsmajoritetens förslag avslagit just de förändringar som ett enhälligt utskott nu rekommenderar kammaren att i dag -- fast möjligen efter några timmars sömn -- anta. I fråga om de statliga betalningarna hade utskottets socialdemokrater dock den goda smaken att skjuta på ärendets behandling till dess att regeringens reformförslag presenterades i kompletteringspropositionen. Vad som där förslogs innebar ingen fullständig framgång för de moderata motionsyrkandena. Men den viktigaste punkten har blivit tillgodosedd, nämligen förslaget att överskjutande skatt skall kunna överföras direkt till konto i bank. Det är för mig en gåta att socialdemokraterna så länge har kunnat motstå de sakligt starkt grundade krav som vi moderater med stöd av bl.a. brottsförebyggande rådet och riksrevisionsverket under många år har framfört. Men flera punkter kvarstår att förverkliga, innan valfrihet råder mellan post och bank vid betalningar till och från staten. Hit hör bl.a. inbetalningar av mervärdeskatt och punktskatter, vilka enligt regeringens och utskottsmajoritetens mening även fortsättningsvis bara skall kunna göras via posten. Som framgår av den för moderater och folkpartister gemensamma reservation 1, till vilken jag yrkar bifall, är det angeläget att staten medverkar till att skapa rationella, billiga och bekväma betalningsrutiner i samhället. En väsentlig förutsättning för detta är att fri konkurrens kommer till stånd mellan olika institutioner och betalningsformer. Detta kan uppnås genom en upphandling hos olika betalningsförmedlare på samma villkor som i övrigt gäller inom statsförvaltningen, dvs. i enlighet med upphandlingsförordningens krav på affärsmässighet. Ett område där det framstår som angeläget är utbetalningen av löner och pensioner. Först när postgirots och Nordbankens gynnade ställning vid statliga betalningar har upphävts, kan det, enligt min mening, bli tal om att göra de eftergifter som nu föreslås i form av rätt till räntegottgörelse och övertrassering på postgirokonto. Herr talman! Det återstår således mycket att göra på detta område innan full frihet råder för allmänheten och myndigheterna att välja mellan postgirot och bankerna som betalningsförmedlare. Men regeringen har anvisat fortsatt utredningsarbete med sikte på ytterligare förändringar. Oavsett vad som händer i höstens val lovar jag att vi moderater i en eller annan form kommer att återkomma med förslag till avreglering på detta område.

Herr talman! Efter lång dags färd mot natt -- jag har räknat att färden har varat i snart 16 timmar -- är jag ändå glad över att kunna konstatera att det är så pass många av kammarens ledamöter som är intresserade av finansutskottets betänkande om det statliga betalningarna. Under de sex år som jag har suttit i finansutskottet har vi diskuterat denna verksamhet minst en gång om året. Under lika lång tid och förmodligen längre, som jag kunde förstå av Lars Tobisson, har utskottets majoritet lyckats avvärja beslut som -- om förslag från moderaterna och folkpartiet liberalerna hade vunnit gehör -- skulle ha inneburit att postens förnämliga service över hela landet skulle ha försämrats. Jag tänker då på den betalningsförmedling som postgirot utför åt staten och som genererar medel för att bekosta den rikstäckande servicen. Utskottets krav är att betalningarna skall ske på ett för allmänheten och näringslivet rationellt sätt. Detta har förresten fastslagits av riksmötet. Det innebär självklart att förändringar måste ske med tiden. Vi har fattat beslut i riksdagen att dessa förändringar skall vara av sådan natur att de kan genomföras utan att betydande konsekvenser för postens ekonomi uppstår. Vår bedömning är att de förändringar som nu föreslås i den reviderade finansplanen står väl i samklang med dessa krav. I finansutskottets betänkande 34 tillstyrker vi att överskjutande skatt kan betalas in på såväl banksom postgiro. Detsamma kommer att gälla för centrala studiestödsnämndens betalningar, för jordbruksverket och boverket. För att balansera det bortfall av intäkter som blir följden av dessa förändringarna tillstyrker utskottets majoritet också att postgirot ges rätt att fritt sätta ränta på juridiska personers postgirokonton och att lämna kortfristig kredit på upp till 30 dagar. Lars Tobisson har redogjort för de olika reservationerna. Jag vill bara göra den kommentaren att där är vi inte överens utom på en punkt. I en reservation säger nämligen moderaterna och folkpartisterna att det är tillfredsställande att konsekvenserna av olika alternativ närmare belyses och att posten skall få ersättning för den rikstäckande service som vi kräver att den skall ge. Hittills har moderaternas och folkpartiets förslag bara varit att de skall ske ''på annat sätt'' än nu. Tills dess man gjort en bättre precisering och konkretisering av hur vi skall lösa den frågan, är det nog ändå riktigt att vi belyser där här alternativen och har litet mer fantasi än att vi bara säger att det skall ske ''på annat sätt''. Jag tänker fortsätta med en annan sak som har blivit en följetong. Jag läser med stort intresse bankgirots årsredovisning för år 1990 med anledning av Lars Tobissons påstående att det inte går att betala skatt på banken. Jag har försökt förklara detta år efter år, och jag har läst i bankgirots egen skrift. Jag tänker citera den även nu: ''Alla typer av skatt kan betalas i Bankernas Skattegiro. Betalaren behöver bara lämna in ett betalningsuppdrag i sin bank. Bankerna ansvarar sedan för att skatterna betalas i rätt tid. För betalaren är det lätt och bekvämt och ger dessutom räntevinster eftersom pengarna inte dras från kontot förrän dagen efter förfallodagen.'' När det gäller frågan om konkurrensen och bankgirots deltagande i de statliga betalningarna konstaterar man i samma skrift: ''Bankgirot har kommit att spela en allt viktigare roll också i den statliga sektorns betalningsförmedling.'' Den kommer att spela en ännu större roll när vi i morgon har voterat om finansutskottets betänkande nr 34. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på de fyra reservationerna.